Herr talman! Frågan om en samlad översyn av 'underrättens organisation har varit aktuell vid många tillfällen under både detta sekel och det förra. Praktiskt taget varje gång det har förekommit diskussion i grundläggande organisationsfrågor har det visat sig att dessa har varit mer eller mindre kontroversiella.
Herr talman! Frågan om en samlad översyn av underrätternas organisation har varit aktuell vid många tillfällen under både det här och förra seklet. Praktiskt taget varje gång det har förekommit diskussion i grundläggande organisationsfrågor har det visat sig att dessa har varit kontroversiella.
Det är därför inte ägnat att förvåna att skilda meningar har kommit till uttryck också nu, när ett samlat organisationsförslag äntligen har förelagts riksdagen. Flera av de skilda delfrågorna beträffande organisationen är av sådan art att man kan tänka sig olika lösningar.
Det är därför inte ägnat att förvåna att skilda meningar har kommit till uttryck också nu när ett samlat organisationsförslag äntligen har förelagts riksdagen. Flera av de skilda delfrågorna beträffande organisationen är av den arten att man kan tänka sig olika lösningar.
Jag kan gärna medge att vid den prövning som föregick ställningstagandena i propositionen det på ett par punkter var en ganska liten övervikt för den lösning som valdes jämfört med annan tänkbar lösning. Utskottsmajoriteten har nu föreslagit vissa avvikelser från förslaget i propositionen.
Jag kan gärna medge att vid den prövning, som föregick ställningstagandena i propositionen, det på ett par punkter var en ganska liten övervikt för den lösning som valdes jämfört med annan tänkbar lösning. Utskottsmajoriteten har nu föreslagit vissa avvikelser från förslaget i propositionen.
I huvudsak avser jämkningsförslagen just sådana delfrågor som jag nyss nämnde, eller med andra ord sådana där skälen för olika lösningar väger ganska jämnt.
I huvudsak avser jämkningsförslagen just sådana delfrågor som jag nyss nämnde eller med andra ord sådana där skälen för olika lösningar väger ganska jämnt. Mot den bakgrunden har jag inte anledning att rikta några väsentliga invändningar mot utskottsmajoritetens förslag utan kan godta flertalet av dem.
Mot den bakgrunden har jag inte "anledning att rikta några väsentliga invändningar mot utskottsmajoritetens förslag utan kan godta det stora flertalet av dessa, men jag vill med några ord: beröra vissa av dessa förslag.
Jag vill dock med några ord beröra vissa av dessa förslag. När det gäller sammansättningen vid särskild huvudförhandling i tvistemål framgår av mina uttalanden i propositionen att jag har sett det som en angelägen fråga att söka finna lösningar som innebär att lekmannaninflytande skall finnas inom en vid sektor av tvistemålsrättskipningen.
När det gäller sammansättningen vid särskild huvudförhandling i tvistemål framgår av mina uttalanden i propositionen att jag har sett det som en angelägen fråga att söka finna lösningar som innebär att lekmannainflytande skall finnas inom en vid sektor av tvistemålsrättskipningen. Bl.
Bl. a. har ingående diskuterats möjligheten att ha nämndsammansättning i familjerättsmål i allmänhet. Därvid ansåg jag mig böra fästa stor vikt vid följande förhållanden. I olika sammanhang har uttryckts uppfattningen att parterna i familjerättsmålen ofta hellre ser att målen handläggs av juristkollegium än av dom stol med nämndsammansättning.
a. har ingående diskuterats möjligheten att ha nämndsammansättning i familjerättsmål i allmänhet. Därvid ansåg jag mig böra fästa stor vikt vid följande förhållanden. I olika sammanhang har uttryckts uppfattningen att parterna i familjerättsmålen ofta hellre ser att målen handläggs av juristkollegium än av domstol med nämndsammansättning.
Av särskild betydelse var vid min bedömning att denna uppfattning år 1951 vann anslutning i ett av riksdagen godkänt utlåtande av första lagutskottet. Propositionen utgår från riksdagens då uttryckta mening. Utskottsförslaget däremot innebär i realiteten en uppfordran till riksdagen att nu göra en annan bedömning än år 1951.
Av särskild betydelse var vid min bedömning att denna uppfattning år 1951 vann anslutning i ett av riksdagen godkänt utlåtande av första lagutskottet. Propositionen utgår från riksdagens då uttryckta mening. Utskottsförslaget däremot innebär i realiteten en uppfordran till riksdagen att nu göra en annan bedömning än år 1951.
Om så sker, har en av premisserna för propositionsförslaget fallit, och i så fall är det naturligt om man når en annan slutsats i sammansättningsfrågan — för = familjerättsmålen del. Vad gäller reservationerna i sammansättningsfrågan vill jag bara hänvisa till de skäl mot ett system med alternativ sammansättning som har redovisats i propositionen.
Om så sker har en av premisserna för pro positionsförslaget fallit, och i sådant fall är det naturligt om man når en annan slutsats i sammansättningsfrågan för familjerättsmålens del. Vad gäller reservationerna i sammansättningsfrågan vill jag bara hänvisa till de skäl mot ett system med alternativ samman sättning som har redovisats i propositionen.
Vid sina överväganden angående sammansättningen i tvistemål har utskottet tagit upp frågan vilka mål som bör ankomma på de föreslagna fastighetsdomstolarnas prövning. Som framgår av propositionen delar jag utskottets uppfattning om värdet av ett lekmannainflytande vid rättskipningen i mål av det slag som är avsedda att handläggas av fastighetsdomstol.
Vid sina överväganden angående sammansättningen i tvistemål har utskottet tagit upp frågan vilka mål som bör ankomma på de föreslagna fastighetsdomstolarnas prövning. Som framgår av propositionen delar jag utskottets uppfattning om värdet av ett lekmannainflytande vid rättskipningen i mål av det slag som är avsedda att handläggas av fastighetsdomstol. Jag är positiv till tanken att utvidga kompetensområdet för fastighetsdomstolarna till att omfatta alla de målkategorier utskottet har nämnt. Frågan övervägs inom departementet i samband med den genomgripande revision av huvuddelen av lagstiftningen om fast egendom som för närvarande pågår.
Jag är positiv till tanken att utvidga kompetensområdet för fastighetsdomstolarna till att omfatta alla de målkategorier utskottet har nämnt. Frågan övervägs inom departementet i samband med den genomgripande revision av huvuddelen av lagstiftningen om fast egendom som för närvarande pågår. Större delen av den nya lagstiftningen på detta område är avsedd att träda i kraft den 1 januari 1972. Det gäller t.ex. den nya jordabalken. I den skall ingå bl.a. en ny arrendelagstiftning och regler motsvarande den nya hyreslag som trädde i kraft den 1 januari i år.
Större delen av den nya lagstiftningen på detta område är avsedd att träda i kraft den 1 januari 1972. Detta gäller bl.a. den nya jordabalken. I den skall ingå bl.a. en ny arrendelagstiftning och regler motsvarande den nya hyreslag som träder i kraft den 1 januari i år.
Jag är inte beredd att nu göra några utfästelser om vilka mål som bör ankomma på fastighetsdomstolen.
Jag är inte beredd att redan nu göra några utfästelser i frågan om vilka mål som bör ankomma på fastighetsdomstol. Eftersom utskottet särskilt har uppehållit sig vid hyresmålen, vill jag påpeka att det bör övervägas om den föreslagna sammansättningen av fastighetsdomstolen är den mest lämpliga, framför allt med hänsyn till att de allra flesta hyresmålen prövas av hyresnämnd innan de tas upp vid domstol.
Eftersom utskottet särskilt har uppehållit sig vid hyresmålen, vill jag påpeka att det bör övervägas om den nu föreslagna sammansättningen av fastighetsdomsto len är den mest lämpliga, framför allt med hänsyn till att de allra flesta hyresmålen prövas av hyresnämnd innan de tas upp vid domstol. I fråga om nämndens storlek har utskottet enhälligt stannat för ett antal av fem nämndemän i normalfallet, dvs. en nämndeman mer än enligt propositionen. De synpunkter som har anförts i propositionen beträffande storleken har i allt väsentligt godtagits av utskottet, men utskottet har kommit till en annan slutsats.
I fråga om nämndens storlek har utskottet enhälligt stannat för ett antal av fem nämndemän i normalfallen, d.v.s. en nämndeman mer än enligt propositionen. De synpunkter som har anförts där beträffande storleken har i allt väsentligt godtagits av utskottet. Men utskottet har kommit till en annan slutsats. Det gäller här en allmän bedömning av vilket antal som bör krävas för att det medborgerliga omdömet skall anses komma till uttryck, för att domsto len utåt skall anses ha tillräcklig tyngd och för att mångsidighet skall finnas i lekmannainslaget.
Det gäller här en allmän bedömning av vilket antal som bör krävas för att det medborgerliga omdömet skall anses komma till uttryck, för att domstolen utåt skall anses ha tillräcklig tyngd och för att mångsidighet skall finnas i lekmannainslaget.
Som jag framhöll i propositionen blir det delvis en fråga om subjektiva värderingar, när man skall fastställa det lämpliga antalet. Att man kan tycka olika i en fråga av den typen är naturligt, och avgörande argument för att det ena eller andra antalet är det riktiga kan knappast uppletas.
Som jag framhöll i propositionen, blir det delvis en fråga om subjektiva värderingar, när man skall fastställa det lämpliga antalet. Att man kan tycka olika i en fråga av den typen är naturligt, och avgörande argument för att det ena eller andra antalet är riktigast kan knappast uppletas.
Men jag vill gärna erinra om de goda erfarenheter vi har haft av tremansnämnden, som under det senaste decenniet har deltagit i ett väsentligt större antal mål än den stora nämnden, låt vara att det har rört sig om mål där det har varit fråga om lindrigare påföljder.
Jag vill dock gärna erinra om de goda erfarenheter vi har haft av tremansnämnden som under det senaste decenniet har deltagit i ett väsentligt större antal mål än den stora nämnden, låt vara att det har rört sig om mål där det har varit fråga om lindrigare påföljder.
När vi nu alla är ense om att det bör införas en enhetlig nämnd är jag beredd att acceptera den bedömning som enhälligt har gjorts i utskottet. Men jag vill med anledning av en del motionsyrkanden tillägga, att en större utökning än till fem måste anses göra det helt uteslutet att såsom har föreslagits i propositionen slopa tremansnämnden.
När vi nu alla är ense om att det bör införas en enhetlig nämnd, så är jag beredd att acceptera den bedömning som har gjorts av ett enhälligt utskott. Med anledning av en del motionsyrkanden vill jag emellertid tillägga att en större utökning än till fem måste anses göra det uteslutet att slopa tremansnämnden.
På denna ankommer ju för närvarande den största brottmålskategorin, och det vore inte rimligt att i enbetlighetens intresse fördubbla storleken på den nämnden. Utskottet har med ett undantag godtagit de riktlinjer för en ny domkretsindelning som har tagits upp i propositionen.
På den ankommer ju för närvarande den största brottmålskategorin, och det vore inte rimligt att i enhetlighetens intresse fördubbla storleken på den nämnden. Utskottet har med ett undantag godtagit de riktlinjer för en ny domkretsindelning som har dragits upp i propositionen.
De allmänna synpunkter som enligt utskottet bör vara avgörande när indelningen övervägs överensstämmer i allt väsentligt med vad jag själv har föreslagit. Jag vill dock ifrågasätta om servicesynpunkterna har den betydelse som utskottet synes vilja göra gällande. Den enskilde har, allmänt sett, ganska sällan anledning att uppsöka en domstol.
De allmänna synpunkter som enligt utskottet bör vara avgörande, när indelningen övervägs, överensstämmer i allt väsentligt med vad jag själv har föreslagit, men jag vill ifrågasätta om servicesynpunkterna har den betydelse som utskottet synes vilja göra gällande. Den enskilde har allmänt sett ganska sällan anledning att uppsöka en domstol.
För genomsnittsmedborgaren torde det inte bli fråga om mer än högst något besök per decennium. Större betydelse bör enligt min mening tillmätas de indirekta konsekvenser det kan få för en ort som är kansliort för domstol om denna domstol dras in. En sådan sak kan drabba allmänheten t.ex. genom att indragningen av domstolen kan få till följd också andra :' förändringar.
För genomsnittsmedborgaren torde det inte bli fråga om mer än högst något besök per decennium. Större betydelse tycker jag bör tillmätas de indirekta konsekvenser det kan få för en ort som är kansliort för domstol, om denna domstol dras in. En sådan sak kan drabba allmänheten, t.ex. genom att indragningen av domstolen kan få till följd också andra förändringar.
Den riktlinje för en översyn av domkretsindelningen som har vållat oro är den som gäller domkretsarnas storlek. Utskottets ledamöter har emellertid kunnat enas i frågan. Som framgår av propositionen räknar jag med att tvådomardomsagor kan komma att behållas i ganska stor utsträckning.
Den riktlinje för en översyn av domkretsindelningen som har vållat oro är den som gäller domkretsarnas storlek. Utskottets ledamöter har emellertid kunnat enas i frågan. Som framgår av propositionen räknar jag med att tvådomardomsagor kan komma att behållas i ganska stor utsträckning. Eftersom något antal inte har angivits i propositionen, är det inte möjligt att avgöra vad som eventuellt skiljer propositionen och utskottet.
Eftersom något antal inte har angetts i propositionen, är det inte möjligt att avgöra vad som eventuellt skiljer propositionen och utskottet, men det kan inte röra sig om mer än ett mycket litet antal fall.
Skillnaden kan dock inte röra sig om mer än ett mycket litet antal fall. När det gäller domstolar med endast en lagfaren domare är det uppenbart att vissa olägenheter uppkommer som inte alls finns eller som är mindre framträdande hos tvådomardomstolarna.
När det gäller domstolar med endast en lagfaren domare är det uppenbart att vissa olägenheter tillkommer som inte alls finns eller som är mindre framträdande hos tvådomardomstolarna, Dessa mycket små domstolar är mycket känsliga från personalsynpunkt vid sjukdomsfall, semestrar o. d.
Dessa mycket små domstolar är mycket känsliga från personalsynpunkt vid sjukdomsfall, semester och dylikt. Variationer i arbetsnämnden gör att sysselsättningen blir ganska ojämn, och tekniska hjälpmedel är svåra att utnyttja på ett ekonomiskt sätt. De mycket små domstolarna är inte heller lockande från rekryteringssynpunkt.
Variationer i arbetsmängden gör att sysselsättningen blir mycket ojämn, och tekniska hjälpmedel är svåra att utnyttja på ett ekonomiskt sätt. De mycket små domstolarna är inte heller lockande från rekryteringssynpunkt. Trots dessa omständigheter vill jag i likhet med utskottet inte utesluta möjligheten att behålla någon eller några enstaka domstolar som är så små att de sysselsätter bara en lagfaren domare.
Trots dessa omständigheter vill jag i likhet med utskottet inte utesluta möjligheten att behålla någon eller några enstaka domstolar, som är så små att de sysselsätter bara en lagfaren domare.
Eftersom utskottet starkt har betonat vikten av de i propositionen gjorda uttalandena om att alla ändringar i den judiciella indelningen föregås av utredningar om de lokala förhållandena vill jag begagna tillfället att framhålla, att få ärenden om ändrad distriktsindelning för statlig verksamhet torde ägnas en så grundlig beredning som ändringar i den judiciella indelningen.
Eftersom utskottet starkt har betonat vikten av de i propositionen gjorda uttalandena om att alla ändringar i den judiciella indelningen föregås av utredningar om de lokala förhållandena, vill jag begagna tillfället att framhålla att få ärenden om ändrad distriktsindelning för statlig verksamhet torde ägnas en så grundlig beredning som ändringar i den judiciella indelningen.
I varje ärende görs en utredning, och denna remissbehandlas mycket grundligt. Därefter granskas materialet inom en särskild enhet i departementet, och i de allra flesta fall besöker tjänstemän från departementet de berörda domstolarna, varvid även kommunala representanter bereds tillfälle att närvara.
I varje ärende görs en särskild utredning, och denna remissbehandlas mycket grundligt. Därefter granskas materialet inom en särskild enhet i departementet, och i de allra flesta fall besöker tjänstemän från departementet de berörda domstolarna, varvid också kommunala representanter bereds tillfälle att närvara. Avslutningsvis vill jag, herr talman, erinra om att den nya underrättsorganisationen innebär att de nuvarande båda typerna av allmänna underrätter, häradsrätt och rådhusrätt, kommer att försvinna. Dessa båda domstolstyper, som har anor från medeltiden, har under århundradenas lopp väl förvaltat uppgiften att bilda hörnstenarna i vårt domstolsväsende.
Avslutningsvis vill jag erinra om att den nya underrättsorganisationen innebär att de nuvarande båda typerna av allmänna underrätter, häradsrätt och rådhusrätt, kommer att försvinna. Dessa båda domstolstyper, som har anor från medeltiden, har under århundradenas lopp väl förvaltat uppgiften att bilda hörnstenarna i vårt domstolsväsende. Det är med tillfredsställelse jag tror mig kunna påstå, att den nya organisationen innebär väsentliga förbättringar samtidigt som de mest värdefulla inslagen från den gamla ordningen bibehålls.
Det är med tillfredsställelse jag tror mig kunna påstå att den nya organisationen innebär väsentliga förbättringar, samtidigt som de mest värdefulla inslagen från den gamla ordningen bibehålls.

Herr talman! Justitieministern har redan erinrat om att det förslag som vi nu här går att besluta om är ett fullföljande av ett reformarbete på rättegångsområdet som har fortgått under längre tid. Jag skulle till och med vara böjd att påstå att detta reformarbete faktiskt sträcker sig mycket, mycket långt tillbaka i tiden, ända till 1800 talet. Vid den tiden och i början av detta sekel förekom olika utredningsförslag, som emellertid aldrig blev genomförda. Man började så småningom begagna metoden med reformer etappvis och genomförde den nya rättegångsbalken genom ett beslut år 1942. Den trädde i kraft år 1948 men begränsades då i huvudsak till själva förfarandet vid domstolarna. Vad som sedan har skett är en uppföljning av denna reform med de åtgärder som har varit motiverade på det organisatoriska området. Efter rättegångsbalkens antagande har det väsentliga hänt att hela domstolsväsendet har förstatligats, medan tidigare i varje fall de större städerna bekostade sina domstolar och hade ett visst inflytande på utnämnandet av domare. I princip är det givetvis helt riktigt att domstolsväsendet skall vara en statlig angelägenhet. Vad det nu gäller är att fullfölja förstatligandet genom att utjämna de olikheter i domstolarnas sammansättning och verksamhetsformer, som av historiska skäl ännu finns kvar. Därjämte öppnar sig möjligheten att reglera domstolarnas verksamhetsområden utan hänsynstagande till gränserna för de städer som ännu har rådhusrätt. Man går sålunda ett steg före den reform som nu signaleras om ett avskaffande av stadsbegreppet såsom särskild kommuntyp. I fråga om dessa grundläggande och väsentliga principer har full enighet förelegat inom utskottet om att propositionens förslag skall godtagas. Jag skall emellertid i det sammanhanget framhålla att några väsentliga jämkningar har gjorts. Den viktigaste är kanske den som justitieministern särskilt uppehöll sig vid i sitt anförande, nämligen att man har föreslagit en utökning av det antal nämndemän, som normalt skall deltaga i målens avgörande, från fyra till fem. Det är tillfredsställande att justitieministern nu har kunnat ansluta sig till den ståndpunkten och att det här sålunda blir ett beslut i full enighet. Det har däremot förekommit en hel del divergenser beträffande frågan hur utjämningen mellan de båda domstolstyperna — rådhusrätt och häradsrätt — skall ske, dvs. vilken av de båda nu använda sammansättningsformerna som skall tillämpas i fortsättningen. Det gäl ler här också i vilken utsträckning det av gammal tradition här i landet uppburna deltagandet av lekmän i rättskipningen skall bibehållas, eventuellt utvidgas. Även i en del mera detaljmässiga frågor föreligger meningsskiljaktigheter och reservationer. Den väsentligaste fråga där meningsskiljaktigheter föreligger gäller domstolens sammansättning i tvistemål. Medan domstolen numera i brottmål har samma sammansättning — en lagfaren domare med större eller mindre nämnd, i de enklaste målen en lagfaren domare ensam — föreligger beträffande tvistemålen fortfarande den historiskt betingade skillnaden att rådhusrätten består av tre eller fyra lagfarna domare, medan häradsrätten består av en lagfaren domare och sju till nio nämndemän. Flera utredningar och remissbehandlingar har avsett frågan vilkendera modellen som skall anses vara den lämpligaste i en enhetlig underrätt. Något entydigt svar på frågan har inte erhållits. Dock kan det sägas att några belägg för att ettdera alternativet allmänt sett är klart överlägset ur juridisk synpunkt inte framkommit. Däremot kan det väl sägas att olika mål lämpar sig olika väl för handläggning av juristkollegium respektive nämnd. För nämndsammansättning torde lämpa sig framför allt mål där avgörandet väsentligen beror på bevisprövning och bedömanden av mera allmän art. Som exempel kan nämnas familjemålen, som ju har varit föremål för särskild uppmärksamhet i propositionen och av utskottet, men även andra mål som rör vardagslivets juridik — jordmål, arrende, byggnadsmål, vissa enklare skadeståndsmål. Mål som gäller invecklade rättsliga eller ekonomiska spörsmål skulle däremot säkerligen vinna på att bli behandlade av juristkollegium. Man kan nämna handelsmål, bolagsmål och patentmål bland många andra av olika slag. I propositionen har nu den avvägningen gjorts att nämnd skall deltaga i behandlingen av familjerättsmål där tvistiga eller tveksamma vårdnadseller umgängesfrågor förekommer till prövning. Alla övriga tvistemål — jämte vissa komplicerade familjerättsmål — skall enligt propositionen handläggas av juristkollegium. Utskottets majoritet har häri gjort den jämkningen att nämndsammansättningen skall tillämpas i praktiskt taget alla familjerättsmål.

Jag tror att det ståndspunktstagande som då gjordes inte skall tillmätas någon större vikt vid behandlingen av denna fråga.

Det avgörande måste ändå vara att målen blir avgjorda på bästa och = tillförlitligaste sätt. Propositionsförslaget föreskriver att nämndsammansättning skall användas i alla mål som gäller tvistiga vårdnadselier umgängesfrågor, och den bestämmelsen omfattar väl i princip just de mål där dylika synpunkter gör sig gällande. De mål som genom utskottets ändring i detta avseende har överförts till nämndbehandling är av mindre betydelse i det sammanhanget — det gäller kanske huvudsakligen mål där det endast gäller underhållsfrågor. I detta avseende har två reservationer avgivits. Hälften av utskottets le 44 Nr 29 Ang. enhetlig organisation av de allmänna underrätterna damöter är reservanter, och de har delats upp på dessa båda reservationer. I båda fallen har reservanterna emellertid tagit fasta på att de olika sammansättningsformerna kan anses likvärdiga men att var och en av dem är bäst lämpad för olika kategorier av mål. Man vill därför ha möjlighet att anpassa sammansättningen till det särskilda målets beskaffenhet. Under utredningsarbetet har det visat sig svårt att i bestämda regler fixera en sådan gränsdragning. Även en avgränsning till att gälla de nämnda familjerättsmålen blir alltför scehablonmässig. Av denna anledning har reservanterna stannat för att domstolen själv skall avgöra sammansättningsformen efter parternas hörande. Sju reservanter fordrar att lagfaren domare och nämnd skall vara det normala och juristkollegium användas i de fall där detta kan anses bättre. En reservant förordar motsatt ordning. Redan nu gäller enligt rättegångsbalken i brottmål att domaren med hänsyn till målets beskaffenhet kan bestämma om annan sammansättning än den som normalt tillämpas för visst slag av mål. Ett mål som kan handläggas av ensamdomare kan sålunda överföras till nämnd, och smånämndsmål kan handläggas av stor nämnd. Ett sådant förfaringssätt har rekommenderats då det är motiverat av målets beskaffenhet. Några vägande skäl mot ett sådant förfarande även beträffande tvistemål har enligt min mening inte anförts. Departementschefen säger i propositionen beträffande ett sådant uppslag att det enligt gällande rätt är fråga om en förstärkning av domstols sammansättning i särskilda fall men att det diskuterade förslaget skulle innebära en möjlighet till försvagning. Häremot vill jag invända att det, såsom förut påpekats inte kan hävdas att den ena sammansättningen skulle vara allmänt sett svagare än den andra. Det gäller snarare att bestämma den för ett visst mål lämpligaste sammansättning en. Även med departemenschefens synsätt att juristkollegium är den starkare sammansättningen kan den anmärkningen inte riktas mot de sju reservanternas förslag i reservation 3, enligt vilket nämndsammansättning skulle vara huvudregel och juristkollegium undantagsfall. För valfrihet talar i hög grad även en annan synpunkt, nämligen att man därigenom får tillfälle att pröva båda alternativen sida vid sida på lika villkor. Skulle erfarenheterna i denna fråga, där meningarna nu bryts så starkt emot varandra och där argumenten på båda sidor i mycket uppväger varandra, sedermera peka i mera bestämd riktning, är det lätt att följa en sådan hänvisning genom ändring i rättegångsbalken. Jag skall här bara tillägga några synpunkter som talar för att juristkollegiet bör användas restriktivt. Först och främst är det av allmänt demokratiska skäl av stort värde att lekmannamedverkan i rättskipning bibehålles även på tvistemålsområdet. Inte minst gäller det att säkerställa allmänhetens förtroende för domstolarna och förståelse för de principer på vilka rättskipningen måste bygga. Enligt min erfarenhet är detta kanske det största värde som ligger i nämndinstitutionen. Vidare må framhållas att tre juristdomare i första instans kan anses vara en Ööverorganisation som inte torde förekomma i andra jämförliga länder. Det bör även påpekas att denna ordning här i Sverige tillkommit så att säga slumpmässigt utan noggrannare Överväganden av dess ändamålsenlighet. Rådhusrätten var sålunda tidigare sammansatt av en juristdomare — borgmästaren — och två eller tre lekmannabisittare — rådmän. När sedan i större städer uppkom behov av ytterligare juristdomare för förekommande göromål, tog man den lösningen att rådmännen utsågs bland lagfarna personer och fick ställning som lagfarna domare. De mindre rådhusrätter, där man fortfarande hade illitterata rådmän, har så småningom försvunnit, och därigenom har det nuvarande systemet uppkommit. Denna sammansättningsform inverkar också på sammansättningen i andra instans, som i princip bör vara starkare än den första instansen. Härigenom får frågan en betydande ekonomisk räckvidd. Slutligen må framhållas att juristkollegiet i princip bör förutsätta att varje domstol har tre ordinarie domare. Denna princip får en olycklig återverkan på frågan om domkretsindelningen. Även om man enligt propositionen anser sig kunna ordna denna sak genom att i mindre domstolar tillkalla domare i särskilda fall, är det givetvis angeläget att sådana anordningar behöver tillgripas så sällan som möjligt. Av dessa skäl ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 3. Jag skall nu helt kort beröra vissa detaljer i fråga om vilka jag inte är ense med utskottsmajoriteten. Först må nämnas valbarhetsåldern för nämndemän. Här har sedan gammalt gällt ett krav på 25 års ålder. Samma ålder gäller enligt rättegångsbalken för lagfaren domare som förutsättning för utövande av domarämbetet. I propositionen har nu utan utredning och remissbehandling föreslagits att valbarhetsåldern skall helt slopas. Endast krav på myndighet, dvs. i framtiden 20 års ålder, skulle kvarstå. Vid riksdagens början väcktes motioner om en sänkning av valbarhetsåldern till 23 år. Dessa motioner har av utskottet remissbehandlats, ehuru detta på grund av den rådande tidspressen inte kommit att omnämnas i utskottsutlåtandet. Av remissinstanserna har hovrätten för västra Sverige och Advokatsamfundet bestämt avstyrkt ändring, varvid särskilt åberopats jämförelsen med den för lagfaren domare gällande bestämmelsen.

Härtill vill jag endast tillägga, att jag inte kan finna att uppdraget att som nämndeman i en domstol döma över enskilda människor och deras angelägenheter är i nu förevarande avseende jämförbart med uppdrag som förtroendeman i kommunala eller andra demokratiska församlingar. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 6. I propositionen föreslås som en konsekvens av förslaget om att rätten i vissa fall skall bestå av tre lagfarna domare även i domstolar, där tre domare inte finns anställda, en ändring i statstjänstemannalagen.

Dessutom disponerar hovrätterna ett betydande antal extraordinarie domare och domaraspiranter som är skyldiga att åta sig förordnanden av dylikt slag. Problemet kommer säkerligen att bli av betydligt mindre räckvidd än det behov som redan nu föreligger att förse domstolarna med vikarier vid sjukdom och tjänstledigheter eller speciella arbetsbelastningar. Den föreslagna ändringen i statstjänstemannalagen bör därför icke genomföras, och jag yrkar sålunda bifall till reservation 2. Reservation 5 avser en fråga av närmast språklig karaktär. I en motion av herr Ernulf och mig har påtalats att lydelsen av 1 kap. 6 § rättegångsbalken om tiden för allmänna ting är onödigt vidlyftig. Andra meningen synes ej ha annat innehåll än att tingen i regel skall hållas varje vecka under viss, ej angiven del av året, och detta är onödigt med hänsyn till att tiderna skall närmare bestämmas av hovrätten. Att tingen enligt första meningen skall hållas »årligen» synes också meningslöst. Att vi påtalat denna formulering utan att avse någon ändring i sak kan möjligen synas opåkallat, men vi har funnit skrivningen anmärkningsvärd inte minst mot bakgrunden av de anvisningar om klarhet och tydlighet i lagtext, som utgått från departementshåll. En särskild anledning är därtill att i texten talas om tingsrättens ferier — dock utan närmare bestämning av tid eller förläggning — vilket är ägnat att hos allmänheten inge den oriktiga föreställningen att domstolens verksamhet är inställd och hela personalen ledig under denna tid. Jag yrkar sålunda bifall till reservation 5. Slutligen vill jag säga några ord om en stor och väsentlig fråga, där utskottet blivit enigt men med viss avvikelse från departementschefens ståndpunkt i propositionen. Det gäller principerna för regleringen av domstolarnas verksamhetsområden, domkretsarna. Departementschefen har redan anfört en del i denna fråga. Jag är tillfredsställd över att departementschefen anser sig kunna godta de synpunkter som utskottet har anlagt här, och det är väl riktigt att utskottets skrivning inte skiljer sig så mycket från departementschefens skrivning. Av olika skäl är det nödvändigt att inom den närmaste tiden verkställa en grundlig omreglering av nu befintliga domkretsar. Ett väsentligt skäl är den pågående kommunindelningsreformen, ett annat är den förut nämnda samordningen mellan stad och land i rättskipningsavseende. Vidare må nämnas den ändrade indelning i polisoch åklagardistrikt, som redan genomförts och som kanske kommer att i viss mån jämkas. Regeringen har nu underställt riksdagen principerna för denna omreglering och, i anslutning till förslag av domstolskommittén, framlagt en rad synpunkter som bör ligga till grund för regleringen.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 Från vissa håll har gjorts gällande att man bör sikta till så stora domkretsar som kan accepteras med hänsyn till rimliga avstånd och kommunikationsmöjligheter mellan kansli och tingsställe å ena sidan och den berörda befolkningens bostadsorter å den andra. Med hänsyn till numera föreliggande förbättrade kommunikationer har från denna synpunkt mycket stora enheter rekommenderats. Man har förmodat att avsevärda rationaliseringsvinster skulle kunna göras genom dylika stora enheter, men utredningen har inte bestyrkt denna förmodan. Endast de allra minsta enheterna har ur arbetssynpunkt befunnits mindre rationella. I sådana fall har synpunkter starkt gjort sig gällande avseende att i största möjliga grad tillvarata serviceaspekter i för hållande till domkretsarnas invånare samt också att ett slags lokaliseringssynpunkt på värdet för en ort eller bygd att få behålla ett befintligt domstolskansli bör beaktas. Utskottet har i sin skrivning tagit stor hänsyn till sådana synpunkter och rekommenderar att mindre enheter behålls i större utsträckning än departementschefen synes ha förutsatt. Jag vill dock tillägga att någon detaljgenomgång inte företagits i utskottet och att det är möjligt att endast mycket begränsade avvikelser från domstolskommitténs förslag blir möjliga, om man skall hålla på principen att en kommun — varmed tills vidare jämställs kommunblock som avses bilda en primärkommun — inte bör delas mellan olika domkretsar. Även om det är naturligt att kommungränserna i regel resepekteras, anser jag för min del att det inte är ofrånkomligt att den nämnda principen hålles helig. Jag har i olika sammanhang förgäves efterlyst skälen till att en sådan princip måste hållas strikt, och jag vill påpeka att en sådan delning av kommuner förekom för endast ett par decennier sedan, trots att kommunstorleken då var en helt annan än nu. Vi har fortfarande en gällande lagbestämmelse som förutsätter att en kommun kan vara delad på flera tingslag, nämligen jorddelningslagens 21 kap. 3 8. För de fall då en i övrigt önskvärd domkretsindelning inte kan genomföras utan delning av en kommun skulle jag vilja förorda att åtgärder vidtas för att möjliggöra en sådan delning. även om, såsom påståtts, ett stort antal författningar måste ändras för ett sådant ändamål, synes detta inte behöva utgöra något avgörande hinder. Saken skulle kanske även kunna ordnas på ett smidigare sätt genom något lagtekniskt konstgrepp. Med dessa ord, herr talman, ber jag sammanfattningsvis att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter justitieministerns och utskottsordförandens anföranden kan jag fatta mig ganska kort. Liksom de båda föregående talarna vill jag också först understryka att det är stora och betydande förändringar i hittills gällande förhållanden på domstolsväsendets område som riksdagen i dag har att besluta om. Samtidigt uttalar även jag min tillfredsställelse över att första lagutskottet i stora och betydelsefulla frågor är enigt. Utskottet tillstyrker enhälligt att den föreslagna enhetliga organisationen införes, att således tingsrätter kommer att ersätta häradsrätter och rådhusrätter ävensom att reglerna om sammansättningen i mål och ärenden blir gemensam för alla tingsrätter. Full enighet har också kunnat uppnås i fråga om antalet nämndemän. Propositionen hade här, som nämnts, föreslagit fyra, medan utskottet enats om fem. Särskilt glädjande finner jag det vara att vi lyckats komma fram till en för hela utskottet gemensam skrivning i fråga om domkretsindelningen. Detta har givetvis varit möjligt endast tack vare en avsevärd jämkning av propositionens förslag, som dominerades av en strävan efter domstolar med minst tre domare.

Härutöver har utskottet en utförlig skrivning om sina synpunkter på frågan om domkretsarnas storlek, vilken fråga ägnats särskilt stort intresse från motionärernas sida. Jag skall inte trötta kammaren med att utförligt redogöra för alla dessa synpunkter, utan vill begrän sa mig till att understryka ett par. Främst är det utskottets betoning av att domsagokansli i centralort så långt möjligt bör bibehållas och att frågorna om avstånd, kommunikationer och lokaler bör tillmätas stor betydelse vid avgörande huruvida en domsaga skall få bestå eller ej. Statsrådet Kling nämnde att få indelningsärenden ägnas så stort intresse i kanslihuset som <domsagoindelningsärenden. Vi hoppas väl alla att ingen ändring härvidlag kommer att ske. Måhända kan i framtiden, med hänsyn till utskottets skrivning, ännu större uppmärksamhet ägnas dessa mycket viktiga ärenden. Utskottets resonemang på denna punkt utmynnar i en klar deklaration, nämligen att utskottet utgår från att Kungl. Maj:t efter tidigare nämnda utredningar noga överväger frågan och utnyttjar de möjligheter som finns att bevara även domstolar med endast två domare samt att skäl av nämnda slag kan befinnas vara så starka att de motiverar bibehållande av domkrets som ger arbete åt endast en domare. Med dessa avsevärda jämkningar i propositionen har således ett enigt utskott förklarat sig berett att godta propositionen i denna del. Vid tillämpningen bör detta rimligtvis innebära att nedskärningarna av antalet domsagor i landet blir, såvitt jag förstår, avsevärt mindre än vad propositionen gav vid handen. Statsrådet Klings uttalande här nyss, att skillnaden mellan propositionen och utskottet ej kunde vara så stor, förvånade mig något. Under utskottsbehandlingen fick vi närmast den uppfattningen att det dock skulle gälla minst ett dussintal domsagor. Utan tvekan är det så att varje förändring som innebär bibehållande av ytterligare domsagor kommer för den bygd som berörs att hälsas med tillfredsställelse.

Den förra avser underrätts sammansättning, och den har utförligt kommenterats av utskottets ordförande herr Alexanderson. Jag kan inskränka mig till att helt instämma i hans synpunkter. Beträffande reservation 6 ber jag att få understryka vad vi reservanter däri anfört, nämligen att det riktiga måste vara att frågan om sänkning av valbarhetsåldern för nämndemän övervägs i samband med spörsmålet rörande åldersgränsen för juridiskt utbildade domare m.fl. Att nu ta upp denna fråga separat kan inte vara påkallat. I likhet med många, bl.a. hovrätten för västra Sverige, vill jag framhålla vikten av att nämndemännen representerar livserfarenhet och erfarenhet av annat yrkesliv, samhällsarbete, idéellt arbete etc. liksom allmän vishet och klokhet, moget omdöme, människokännedom, oväld och självständighet. Det synes mig inte rimligt att fordra dessa kvalifikationer av en 20-åring. Såvitt jag förstår är det därför välbetänkt att tills vidare behålla nuvarande valbarhetsålder oförändrad. Så till slut några ord i titelfrågan. I denna delar jag helt utskottsmajoritetens uppfattning att man bör bibehålla titeln häradshövding för chefsdomare och för övriga domare använda titeln tingsdomare, som väl ansluter sig till underrättens benämning, «tingsrätt. Dessutom är situationen den att vi vid hovrätt har lagmanstiteln. Ett införande av denna vid underrätterna i enlighet med propositionens förslag skulle innebära en ändring till hovrättslagman, en titel som inte ens med stor välvilja kan betecknas som lyckad. Helt visst skulle också förekomsten av titlar inkluderande ordet lagman såväl vid underrätter som vid hovrätter ge upphov till förväxlingar. Det är onödigt att skapa förutsättningar för sådana. I detta sammanhang kan jag ej underlåta att erinra om att riksdagen redan har mycket på sitt samvete när det gäller att avskaffa eller minska användningsområdet för gamla, välkända, utmärkta benämningar.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

Herr talman! Jag befinner mig i den något ovanliga situationen att jag i första avsnittet av mitt anförande har för avsikt att försvara propositionens ståndpunkt beträffande en fråga, där bi. a. utskottets socialdemokratiska 1edamöter föreslår en annan lösning än den propositionen innehåller. Det gäller tingsrätts sammansättning vid särskild huvudförhandling i familjerättsmål i allmänhet. Som herr Alexanderson har utvecklat i sitt anförande föreslår propositionen för dessa fall juristkollegium utom i de mål där tvistiga frågor förekommer om vårdnad av barn eller umgängesrätt. Där föreslås lagfaren ordförande med nämnd. Utskottsmajoriteten vill utvidga sammansättningen med nämnd till alla slag av familjerättsmål. Jag kan för min del inte finna att det vore en förbättring av propositionens förslag. Mål om hemskillnad och äktenskapsskillnad är ofta ömtåliga och för parterna plågsamma mål. För målens tillfredsställande behandling tror jag att båda sammansättnings formerna, alltså juristkollegium eller lagfaren ordförande plus nämnd, i och för sig är godtagbara. Men när frågan om sammansättningen har diskuterats i olika sammanhang har jag särskilt fäst mig vid att Sveriges Advokatsamfund, som väl kan anses känna parternas åsikter, bestämt har förordat juristkollegium av hänsyn till parterna. Övriga remissinstanser har haft delade uppfattningar. Men som justitieministern framhöll har också riksdagen en gång på förslag av första lagutskottet godtagit juristkollegium i sådana mål. I hemskillnadsoch äktenskapsskillnadsmål måste ofta parternas både personliga och ekonomiska förhållanden noggrant granskas. Fysiska och psykiska brister måste bedömas med hänsyn till deras inverkan på makarnas försörjningsförmåga. Advokatsamfundet menar att det måste anses vara mer hänsynsfullt mot parterna att låta detta ske inför ett kollegium av yrkesdomare än inför lekmän. Jag tror att denna uppfattning är riktig. Särskilt gäller detta väl om lekmännen vid en domstol är personligen bekanta med makarna eller någon i deras bekantskapskrets. Jag tycker att man bör kunna visa parterna den hänsynen i den svåra situation, som i regel föreligger i mål om hemskillnad och äktenskapsskillnad, att de får sina förhållanden bedömda av yrkesdomare. När det gäller mål där frågan om vårdnad och umgänge är tvistig har jag också, fastän med tvekan, stannat för propositionens förslag med lagfaren domare och nämnd. Där spelar hänsynen till andra personer än parterna in, nämligen till barnen. Det är möjligt att medverkan av nämndemän är ett plus när det gäller att bedöma frågan om vårdnad och rätt till umgänge. Jag vill dock påpeka att i sådana mål har barnavårdsnämnd, där ju lekmän ingår, regelmässigt yttrat sig till domstolen. Med den ståndpunkt som jag nu har nämnt skulle det naturligtvis bli intres sant att se om justitieministern och övriga ledamöter av regeringen som tillhör denna kammare skulle hålla fast vid propositionen eller ansluta sig till sina partikamrater i utskottet. Nu har jag emellertid den uppfattningen att man åtminstone tills vidare bör godta en möjlighet till alternativ sammansättningsform. Om den normala sammansättningsformen är juristkollegium bör man alltså åtminstone tills vidare ha möjlighet att få sammansättning med nämnd. Jag närmar mig därvidlag herr Alexandersons alternativa form. Jag tror inte att det skulle få stor praktisk betydelse och att den möjligheten skulle bli utnyttjad i många fall, men det kan knappast göra någon skada med en sådan möjlighet. Jag stannar alltså för propositionens förslag med den ändringen att möjlighet skall finnas till lagfaren ledamot med nämnd, på parternas önskan och efter domstolens förordnande, i de fall där normalsammansättningen är juristkollegium. Det innebär, herr talman, att jag yrkar bifall till reservation 4. Sedan vill jag bara nämna att det är riktigt som justitieministern säger att det inte har varit några skiljaktiga meningar om att avskaffa tremansnämnden och slå ihop de två nu befintliga nämnderna till en. Eftersom de flesta remissinstanser vill ha bort tremansnämnden, har jag inte heller i utskottet velat förfäkta någon annan uppfattning. Jag vill dock säga att vid den domstol där jag tjänstgör har vi haft mycket stor nytta av tremansnämnden. Det gäller mål som i regel är ganska ensartade. Bevisbedömningen är i allmänhet inte särskilt svår, och påföljden bestäms enligt en ganska fast praxis. På det sättet avlastar man i viss utsträckning nämndemännen dessa mål. I stället skulle man kunna ha något fler nämndemän i de verkligt betydelsefulla, svåra och grova brottmålen. I så fall skulle jag önska sex eller sju nämndemän i sådana mål. Jag har som sagt inte framfört nå got önskemål i utskottet om bibehållande av tremansnämnden, men inför avskaffande vill jag ge den en gärd av uppskattning. Jag har alltså, herr talman, i det avseendet inget yrkande.

Herr talman! Sedan justitieministern dragit upp de stora linjerna för denna reform och utskottets ordförande och andra talare skärskådat problemen ur olika synpunkter, bör jag kunna inskränka mig till att i huvudsak göra några reflexioner kring de föreliggande reservationerna i utlåtandet. Ett väsentligt inslag i denna reform är ju att det införs en enhetlig organisation för underrätterna — något som tidigare har påpekats — och att de skilda domförhetsregler som nu tillämpas vid tvistemål i rådhusrätt och häradsrätt därmed får en samordnad utformning vid de nya tingsrätterna. Vid häradsrätten dömer domare och nämnd i alla former av kvalificerade mål, medan ett s.k. juristkollegium med tre eller fyra lagfarna domare i rådhusrätten handlägger tvistemål som går till särskild huvudförhandling. När det gäller utformningen av de nya domförhetsreglerna har utskottet haft att pröva olika förslag och synpunkter — något som bl.a. herr Alexanderson redogjort för. I propositionen föreslås att rådhusrättssystemet för tvistemålen blir gällande även i tingsrätterna, dock med det undantaget att i familjemål med vårdnadsinslag skulle fungera domare och nämnd. I motioner som även kommit till uttryck i reservationer har det förordats en viss valfrihet beträffande den sammansättning domstolen skulle ha vid behandlingen av tvistemål. I reservation nr 3 hävdas sålunda att grundformen även i dylika mål skulle vara domare och nämnd men att rätten i dispositiva tvistemål, alltså sådana där förlikning är tillåten, efter parternas hörande skulle kunna för ordna att handläggningen ombesörjes enbart av yrkesdomare. I reservation 4 däremot föreslås att juristkollegium skall vara grundformen i de tvistemål det här är fråga om, under det att rätten efter parternas hörande kan förordna att handläggningen ombesörjes av domare och nämnd. Förslaget i en motion om att nämnd skulle medverka över hela linjen har inte kommit till uttryck i någon reservation, utan det har tydligen i kompromissens tecken inordnats i reservation nr 3. Systemet med viss valfrihet för rätten och parterna när det gäller domstolens sammansättning i tvistemål förordades bl.a. i ett av domstolskommitténs betänkanden.

Utskottet har undersökt olika möjligheter att låta lekmannainslaget vid domstol i ökad utsträckning göra sig gällande med undvikande av de nackdelar som onekligen följer vid realiserande av någon av de föreslagna reservationerna. Utskottet förordar således att handläggning vid särskild huvudförhandling i allmänhet i mål enligt giftermålsbalken och mål enligt föräldrabalken skall ombesörjas av en lagfaren domare och nämnd. Justitieministern framhöll att utskottet på denna punkt går emot vad riksdagen stannat för 1961. Men i detta fall kan jag erinra om att redan propositionen har tagit ett halvt steg från vad riksdagen då beslöt genom att familjemål med vårdnadsinslag nu föreslås bli handlagda av domare och nämnd. Det kan alltså sägas att utskot tet här tar steget fullt ut i detta hänseende. Jag behöver inte närmare här ingå på det som utskottet framhåller i fråga om fastighetsdomstolarna och vad som ytterligare skulle kunna tas upp där enligt utskottets mening — detta har ju redan i viss mån kommit fram i de anföranden som här hållits. Men i och med att fastighetsdomstolarna skulle få flera kategorier mål att handlägga, skulle lekmannainslaget komma mera till sin rätt i olika former av tvistemål. Domkretsindelningen är det avsnitt som vållat det mesta arbetet och även mesta bekymret i utskottet. Som det har erinrats om, har vi emellertid ändå lyckats komma fram till ett enigt utlåtande. Riktmärke bör ju vara att domkretsarna får den storleken att de ger arbete för tre domare. Det är logiskt med hänsyn till att juristkollegium med tre domare måste träda till och döma i vissa mål. Men utskottet anser också att man i något större utsträckning än som angivits i propositionen bör kunna tänka sig tvådomardomsagor. I enstaka fall, varvid hänsyn skall tas till avståndsfaktorer samt serviceoch lokaliseringssynpunkter, bör det även vara möjligt att behålla endomardomsaga. Beträffande förslaget om utvidgad tjänstgöringsskyldighet för underrättsdomare m.fl. tillstyrker utskottet den i propositionen föreslagna ändringen i statstjänstemannalagen, som innebär skyldighet för annan ordinarie underrättsdomare än chefsdomare i tingsrätt att tjänstgöra i en annan underrätt inom hovrättsområdet. Bestämmelsen kommer även att gälla ordinarie vattenrättsdomare och därtill ordinarie vattenrättsingenjör vid tjänstgöring som teknisk sakkunnig i fastighetsdomstol. Reservanterna anser att tjänstgöring i annan tingsrätt bör kunna ordnas på frivillighetens väg. Utskottet går också med på att den möjligheten bör hållas öppen i första hand men anser att det är nödvändigt att bestämda regler finns för tjänstgöringsskyldigheten. Eljest är det en risk för att mål vid »småtingsrätterna», där juristkollegium skall förekomma, förhalas varvid inte minst parterna kan bli lidande. Reservation 5 behandlar ordningen för tingsrätternas ordinarie sammanträden. Där yrkas en omredigering av 8 6, första kapitlet rättegångsbalken. Enligt utskottets mening innebär avfattningen av paragrafens första punkt att allmänna ting hålles på bestämda, årligen återkommande tider. Ordet ferier i andra punkten kan uttolkas såsom avseende rättsferier med möjlighet till semester för domare och personal. Utskottet har observerat att rättsferier infördes i rådhusrätten så sent som 1965. Reservation nr 6 tar upp valbarhetsåldern för nämndemän, och där föreslås att den nuvarande valbarhetsåldern 25 år bibehålles i avvaktan på att åldersgränsen kan justeras även för domare, jurymän och särskilda ledamöter i vissa mål enligt sjölagen. Utskottet anser inte att det skall vara nödvändigt att ha andra valbarhetsregler här än som gäller för riksdagsmän och kommunala förtroendemän. Det är ju kommunernas fullmäktige som väljer nämndemännen, och de ser säkert till att det blir kvalificerat folk som väljs. Det kan erinras om att kommunförbundet, som avgivit remissutlåtande över en motion som väcktes vid riksdagens början, anser att valbarhetsåldern bör kunna sänkas till 20 år.

Frågan kan kanske misstänkas ha en viss anknytning till lönegradsproblematiken. Reservanterna har konstaterat att juristförbundet och häradshövdingoch stadsdomareföreningen har ansett benämningarna lagman och rådman vara godtagbara. Reservanterna har inte velat gå emot personalorganisationerna. Herr talman! En del andra saker vore kanske att omnämna i sammanhanget, men jag skall nöja mig med detta. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i samtliga punkter utom beträffande det avsnitt som gäller tingsrättsdomarnas titlar, där jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Justitieministern och utskottets ordförande har ju redan betonat att vissa jämkningar har företagits i propositionen, jämkningar som är en följd av de yrkanden som har ställts i ett antal motioner undertecknade av ledamöter från skilda partier. De motioner som jag närmast åsyftar är de motioner som är väckta med anledning av propositionens förslag om domkretsindelningen och domstolarnas storlek. Riktlinjerna för revisionen av domkretsindelningen har angivits i domkretskommitténs betänkande, som avlämnades på hösten 1967. Enligt detta förslag skulle antalet domkretsar minska från 137 till 86. Domkretsarna skulle göras så stora att de helst gav arbetsunderlag för minst tre domare. Det betyder att endomarkretsarna, som för närvarande är 22 stycken, skulle helt försvinna. Tvådomarkretsarna, som för närvarande är 40 stycken, skulle minskas till 5. Jag skall inte här närmare gå in på de argumenteringar som har anförts i domkretskommitténs betänkande och i viss mån återkommer även i propositionen beträffande domkretsar med arbetsunderlag för tre domare. Låt mig bara få nämna ett av argumenten. Det är kanske den mest viktiga och starkaste motiveringen för tredomarkretsar, och det har anförts här tidigare i debatten. Det är nämligen fråga om möjligheten att döma så att säga i juristkollegium. Såsom tidigare har redogjorts för innebär detta system att vi övergår till ett enhetligt underrättssystem. Då har man valt att så många mål som möjligt skulle dömas av ju ristkollegium, såsom för närvarande sker i rådhusrätterna. Men den jämkning som utskottet har föreslagit i detta avseende innebär att målen i juristkollegium inte blir så många som man har tänkt sig inom domkretskommittén och i propositionen. Man har nämligen beräknat att vid en domstol av normal storlek alltså en tredomarkrets — förekommer ungefär 20 sådana mål per år. I och med att man låter alla familjerättsliga mål dömas av domare och nämnd innebär detta att målens antal minskar till 10—153 per år, eller ungefär 2 000 för hela landets underrätter. Förslaget om ändrad domkretsindelning har givetvis utlöst en mycket stark opinion över hela landet. Den har tagit sig uttryck i motioner som har väckts här i riksdagen. Vi motionärer har inte kunnat finna att de angivna skälen för en indragning av vissa domkretsar har varit tillräckligt starka. I motionerna har vi på den här punkten framhållit att det är av betydelse att centralorterna får samma service gentemot invånarna på dessa orter som hade föreskrivits i propositionen år 1963 rörande kommunindelningen. Motionärernas uttalande har i mycket hög grad påverkat utskottets skrivning, som innebär en sammanjämkning av de olika synpunkter som anförts inom utskottet. Jag vill i detta sammanhang citera några stycken ur utskottets utlåtande som jag tycker utgör en betryggande garanti för att det skall finnas möjligheter att bibehålla i varje fall tvådomardomsagor i större utsträckning än vad departementschefen från början tänkt sig.

Utskottet säger: »Om en domstol med endast två domare är så belägen att en indragning av domstolen skulle påtagligt försämra den rättssökande allmänhetens krav på service eller eljest medföra väsentliga olägenheter för enskilda eller det allmänna bör undantag från principen göras. I sammanhanget bör även betonas att domsagokansli i centralort så långt möjligt bör bibehål Jas.» Som motionär är jag helt tillfredsställd med utskottets skrivning och särskilt efter det uttalande som justitieministern har gjort i denna fråga. Herr talman! Jag vill uttala den förhoppningen att när nu justitieministern går att genomföra domkretsindelningen hans ställningstagande skall resultera i att på centralorter med domsagokanslier för två domare dessa kanslier kommer att bibehållas och att även endomarkretsar på de i utlåtandet angivna skälen kommer att bibehållas i största möjliga utsträckning. Man kanske blir litet oroad av justitieministerns uttalande om att det inte skulle vara så stor skillnad mellan propositionens förslag i detta avseende och utskottets skrivning. Jag har dock den uppfattningen att när vi diskuterade den här frågan i utskottet var andemeningen den, att i centralorter med tvådomarkretsar skulle dessa bibehållas praktiskt taget intakta. Men jag förmodar att justitieministern i sitt uttalande avsåg det totala antalet domsagor, och här kommer endomardomsagornpa in i bilden. Utskottet har väl varit på det klara med att alla endomardomsagor inte kan bibehållas — det finns inte sakliga skäl härför — men att det finns skäl för att bibehålla vissa med hänsyn till avstånd, kommunikationer och andra förhållanden inom bygden. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande i alla delar utom när det gäller tingsrättsdomarnas titlar där jag ber att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! I utskottets utlåtande behandlas frågan om domkretsindelningen. Utskottet säger att det av praktiska skäl skall kunna förekomma avvikelser från riktlinjerna när det gäller indragning av domkretsar. Utskottet anför att stor försiktighet med hänsyn till lokala förhållanden härvidlag bör tillämpas. I annat fall kan den rättssökande allmänhetens krav på service påtagligt försämras. Jag tänker närmast på en domsaga i min hemtrakt, Härjedalens domsaga, som omfattar Härjedalens landskap jämte södra Jämtland och som har varit i farozonen. Jag tolkar utskottets skrivning om att möjligheter skall finnas för sådana domsagor att få fortsätta som positiv för de berörda områdena.

Herr talman! I mitt tidigare anförande berörde jag inte en fråga som tilldragit sig ett visst intresse, vilket tagit sig uttryck i motioner m.m., och som i viss mån berör mig personligen, nämligen frågan om vilka titlar som skall användas för de i tingsrätterna verksamma domarna. Anledningen var att jag i detta avseende inte har orsak att yrka annat än bifall till utskottets hemställan. När nu herr Erik Svedberg har yrkat bifall till reservation 1 vill jag säga några ord i denna fråga. Vi har nu titlarna borgmästare och rådman i rådhusrätterna, häradshövding och tingsdomare vid häradsrätterna. De tre första av dessa titlar är mycket gamla och har mycket gamla traditioner. Nu föreslås slopande, i varje fall såvitt gäller domstolsorganisationen, av de båda äldsta — häradshövdingeoch borgmästartitlarna. Jag är inte helt övertygad om att det hade varit nödvändigt att komma fram till en enhetlig titel. Både i Danmark och Norge förekommer — i varje fall i praktiken — flera titlar, som har anknytning till gamla traditioner. Vad beträffar titeln borgmästare föreligger emellertid starka skäl för att, i överensstämmelse med förhållandena i en del främmande länder, ställa den titeln till förfogande för administrativa kommunala ändamål. Däremot är skälen för slopande av häradshövdingetiteln inte övertygande. Den gamla titeln torde ha goda förutsättningar att bli en lämplig titel för chefsdomare även i städerna. Några olägenheter har inte rapporterats från de stora städer — delvis residensstäder — där man nu sedan några år tillbaka tillämpat denna titel i stället för borgmästartiteln. Jag kan i detta sammanhang nämna Kristianstad, Landskrona och Skellefteå. Lagrådet — eller i varje fall tre av dess ledamöter — har fullt logiskt föreslagit att tingsrätternas domare skall benämnas häradshövding och tingsdomare, vartill väl ansluter sig titlarna tingssekreterare och tingsnotarie för rekryteringspersonalen. Ett antal motionärer har anknutit härtill och, låt vara med lottens hjälp, fått utskottet med sig på detta förslag. Det är beklagligt att en fråga av detta slag skall avgöras efter partipolitiska linjer, och jag hoppas att röstningen i kamrarna inte skall bli lika enhetlig som i utskottet. Herr Svedberg nämnde att personalorganisationerna godtagit de i propositionen föreslagna titlarna lagman och rådman. Härmed vill jag påpeka att organisationerna inte gått med på ett obetingat slopande av häradshövdingetiteln, utan endast under förutsättning att den inte kan bibehållas ansett sig kunna acceptera de föreslagna titlarna.

Det blir därför en del komplikationer om man nu överför den till underrätterna. En konsekvens blir att man får använda den mera otympliga titeln hovrättslagman. Det blir inte heller en rimlig skillnad mellan titlarna i de olika instanserna. Jag kanske har en del kolleger som gärna ser att de får titeln lagman, särskilt med tanke på att den nu i vissa avseenden har fått en kanske ännu förnämligare klang — anknytningen till hovrätten — och i löneoch andra avseenden ligger över häradshövdingetiteln. Men det hindrar inte att jag anser att de kulturhistoriska och historiska skälen här bör överväga jämte skälet att man inte bör använda samma titel för olika befattningar.

Herr talman!

Det är väl inte tu tal om att häradshövdingetiteln har gamla, fina traditioner.

Men en sådan dubblering har ju förekommit också i andra sammanhang. Vi kan bara erinra om assessorerna, som har funnits i både rådhusrätt och hovrätt. Man har inte hört att användandet av den titeln har medfört några nämnvärda komplikationer.

Vissa olägenheter skulle ändå följa med detta. Kommunernas invånare går till kommunalkontoret för kommunens angelägenheter.

Men i andra fall, anser utskottet, bör domkretsarna följa kommungränserna.

Herr talman! Återigen får vi i riksdagens slutskede upp till avgörande frågan angående riksdagens lokalfrågor på längre sikt. Den arkitekttävling som riksdagen i dag beslutar gäller en parlamentsbyggnad som skall tas i bruk i början av 1980-talet. Den skall fylla framtidens krav på funktionsduglighet, ges den representativa utformning som man kan kräva av landets främsta offentliga byggnad och på ett lämpligt sätt flyta in i huvudstadens arkitektur. Det är uppenbart att de arkitekter som skall delta i denna tävling måste ges vida möjligheter att få utlopp för sitt kunnande, sin fantasi och den framtidsvision som krävs för att utforma den byggnad där 1980 och 1990-talens riksdagsmän skall arbeta. Det är naturligtvis utomordentligt svårt för oss att i dag bedöma vilka krav man bör ställa på framtidens parlamentsbyggnad. Det första och viktigaste kravet är ändamålsenlighet. Vi måste ställa helt andra fordringar på 1980-talets arbetsmöjligheter för riksdagsmännen än vad vi har i dag. Jag tror och hoppas att det krav på en fördjupad demokrati som allt fler grupper av vårt folk reser, en krympning av avståndet mellan den enskilda människan och dem som förbereder och fattar beslut i olika sammanhang, skall medföra närmare kontakter mellan riksdagsmännen och deras väljare. Härför behövs det vidgade utrymmen att ta emot människor för enskilda samtal, vidgade resurser för korrespondens och kontakter med väljarkåren. Det är sannolikt att framtidens mera komplicerade samhällsbild ställer allt större fordringar på allt fler riksdagsmän. Det kommer att krävas ännu mer förberedelser och inträngande studier för att de skall kunna utföra ett bra riksdagsarbete. Det nya riksdagshuset måste ge en trivsam och inspirerande arbetsmiljö åt dem som skall arbeta där. Den utveckling som sker inom konferensoch kontorstekniken bl.a. i fråga om telekommunikationer och datateknik kan också komma att påverka arbetsförhållandena för framtidens riksdagsmän och ställa större krav både på utrustning och utrymme än vad vi i dag kan bedöma. Det är således utomordentligt svårt att i dag med säkerhet avgöra vilka anspråk framtiden kommer att ställa på riksdagsmännens arbetsförhållanden och arbetsutrymme. Ett är dock säkert: När vi nu går att konkretisera planerna på det nya riksdagshuset genom utlysande av en arkitekttävling får inte denna tävling låsas i ett för snävt program. Tävlingsprogrammet måste ges möjlighet till flexibilitet i utformningen, det måste tillgodose framtida krav på utrymmen att växa i. Låt mig säga att jag personligen inte har något att invända mot den arkitektoniska utformningen av det hus som vi nu arbetar i. Jag vänder mig inte heller definitivt mot Helgeandsholmsalternativet, men jag vill att de som en gång i framtiden har att fatta beslut om riksdagshusets läge och utformning skall ha möjlighet att väga dessa alternativ mot andra. Jag har tagit starkt intryck av de expertutlåtanden som framhållit att de utrymmen som står till buds på denna holme är alltför snäva och inte ger möjlighet att tillgodose anspråk på ökade utrymmen i framtiden. Kungl. byggnadsstyrelsen t.ex., ett av de statliga expertorgan som tillfrågats, framhåller i ett av sina utlåtanden att riksdagens lokalfråga är av den storleksordningen att lokalbehovet vid en förläggning till Helgeandsholmen, med hänsyn bl.a. till konsekvenserna för stadsbilden, inte med säkerhet kan tillgodoses. Vissa delar kan behöva placeras utanför men ändock nära Helgeandsholmen. Härtill kommer, säger byggnadsstyrelsen, behovet av lokaler för framtida expansion. Byggnadsstyrelsen har försökt utreda riksdagens hittillsvarande tillväxt, som synes uppså till cirka 1,5 procent per år. I sin skrivelse av den 20 januari detta år till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor gör kungl byggnadsstyrelsen jämförelser mellan de alternativ som är innefattade i riksdagens fjolårsbeslut. Där framhåller byggnadsstyrelsen om helgeandsholmsalternativet bl.a. följande: De stadsbildsmässiga riskerna av ett funktionellt fullgott riksdagshus på Helgeandsholmen är betydande. De kan antas öka med ökade lokalbehov och det kan inte uteslutas att en sådan ökning kan komma att krävas redan i tävlingsprogrammet. Om = :riksdagen till den tidpunkt då lokaliseringsfrågan kan avgöras vill ha kvar ett alternativ till Helgeandsholmen, kan ett sådant endast erbjudas på nedre Norrmalm vid generösare villkor än vad en avgränsning till Jakobsgatan innebär. Kungl. byggnadsstyrelsen förordar således alternativen 3 b och 3 c. Samtidigt med = riksdagshusfrågan drivs också inom byggnadsstyrelsen en utredning om ett förvaltningscentrum inom Nedre Norrmalm, avsett att i första hand tillgodose statsdepartementens lokalbehov. Området för detta förvaltningscentrum gränsar till och sammanfaller delvis med det tävlingsområde på Nedre Norrmalm som inkluderas i förra årets riksdagsbeslut, alltså i alternativen 3 b och 3 c. Dessa båda frågor, riksdagshus och lokaler för statsdepartementen, har således starkt samband med varandra.

Intressant och enligt min mening av mycket stor betydelse vid bedömning en av denna fråga är det utlåtande som statens planverk har avgivit till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor. Verket förordar för sin del en förläggning av riksdagen till Nedre Norrmalm trots de initialsvårigheter som är förknippade med genomförandet. Av de studerade underalternativen, 3 a, 3 b och 3 c, förordar verket närmast alternativ 3 c, men framhåller att valet av alternativ är en fråga som ytterligare måste belysas vid genomförandet av den föreslagna arkitekttävlingen. Verket uttalar även sin förmodan att staden i denna viktiga angelägenhet är villig att medverka till en omprövning av den antagna cityplanen i här aktuella delar. Planverket understryker också angelägenheten av att tävlingsområdet ges sådan omfattning att de tävlande tillförsäkras erforderlig rörelsefrihet för att dels utforma själva riksdagshuset och därtill mer eller mindre direkt anslutande områden för framtida expansion, dels också göra erforderliga anpassningar i trafiksystemet. Som skäl mot en utvidgning av tävlingsområdet till att omfatta även Nedre Normalm norr om Jakobsgatan har från stadens sida främst angivits att den av staden uppgjorda cityplanen skulle komma att rubbas. Beträffande de farhågorna konstaterar planverket att enligt dess mening en tävling omfattande även området norrut till Herkulesgatan inte skulle behöva rubba några bärande huvuddrag i cityplanen. Det skulle t.o.m., säger verket, kunna vara värdefullt att i samband med en arkitekttävling få vissa problem beträffande trafiksystemet genomlysta.

Vi finner det naturligt att riksdagen står fast vid det förra året fattade beslutet, vilket således innebär att även alternativen 3 b och 3 c bör ingå i tävlingsprogrammet. Ett sådant beslut binder varken riksdagen eller Stockholms stad för en viss lösning, men ger väsentligt ökad handlingsfrihet vad gäller det slutgiltiga avgörandet i byggnadsfrågan, när detta en gång i framtiden skall träffas. Det huvudsakliga skälet till att bankoutskottet inte håller på sitt förslag från förra året utan accepterar det reducerade program som förvaltningskontorets styrelse nu framlägger och som innebär en begränsning till alternativen 1 och 2 — ombyggnad och tillbyggnad här på Helgeandsholmen — är hänsynen till det s.k. kommunala planmonopolet. Några legala hinder synes enligt utskottet emellertid inte föreligga för Kungl. Maj:t att mot stadens vilja föreskriva en stadsplaneändring som möjliggör ett riksdagshusbygge på ett område upp till Herkulesgatan enligt alternativen 3 b och 3 c. Därtill kommer att enbart anordnandet av en arkitekttävling formellt sett inte kan sägas innebära något intrång i det kommunala planmonopolet, även om det naturligtvis i viss mån fördröjer den nu aktuella cityplaneringen.

Jag tycker att det är bra att man respekterar det kommunala planmonopolet, men jag kan i detta fall inte uppbringa den respekt för det kommunala planmonopolet som utskottet givit uttryck för.

Då det enligt de av mig åberopade remissinstanserna synes vara möjligt för riksdagen att hålla på förra årets beslut utan att detta bereder staden oöverkomliga svårigheter, såge jag helst ett upprepande av detta beslut. Jag har mycket svårt att acceptera att staden genom sitt ställningstagande så hårt binder riksdagens möjligheter att allsidigt pröva olika lösningar. I vår reservation har vi emellertid eftersträvat en lösning som inte behöver aktualisera frågan om det lokala planmonopolet. En förutsättning härför är att riksdagen och staden träder i förhandlingar med varandra om de aktuella stadsplanefrågorna. Att detta inte skett tidigare torde starkt ha bidragit till att saken nu låsts i ett så för riksdagen otillfredsställande läge. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Vid ett tidigare tillfälle, när frågan om riksdagshuset behandlades, tyckte jag att det var tillfredsställande att vi förde diskussionen ut över Helgeandsholmens gränser och att man tog in i blickpunkten även Nedre Norrmalm. Jag tillät mig då att säga att vi inte bör bortse från att det, om man på detta sätt går över Strömmen, kan hända att man lägger stora delar av staden öde under jag var blygsam den gången och sade ett decennium eller något i den stilen. Jag sade också vid detta tillfälle att det för mig framstod som ytterst angeläget att man hade en god kontakt med Stockholms stad i detta ärende och tog hänsyn till de synpunkter och opinionsyttringar som kunde växa fram. Vi har nu fått ett besked om Stockholms stads inställning och om hur stora delar av befolkningen här i staden ser på det förhållandet att en stor del av Nedre Norrmalm skulle läggas öde låt oss säga under ett 20-tal år, eller fram till år 2000 som det i värsta fall kan röra sig om. Det finns här en viss benägenhet att se detta ärende låt mig säga ur evighetens synvinkel. Man har sagt att det är fråga om ett riksdagshus för generationer, och det har talats om ett riksdagshus för århundraden. Men det finns väl egentligen inte så starka skäl för ett sådant antagande. Detta riksdagshus har fyllt sin funktion i 65 eller 70 år när de nya lokalerna tas i anspråk, och vi har knappast anledning att anta att vi är så skickliga och kan blicka så långt in i framtiden beträffande den lämpliga utformningen av riksdagshuset att vi vet hur det skall se ut och fungera och hur vi skall arbeta om hundra år. Vi kan väga allt detta tillsammans med det konstaterande som görs i utskottsutlåtandet, att det här inte är fråga om att uppföra en monoumentalbyggnad utan framför allt om att bygga ett funktionsdugligt kontorshus. Då måste jag ju säga att ett sådant hus blir förslitet och omodernt på ett annat sätt än en monumentalbyggnad, För allt i världen, man har ju upplevt att även sådana blir om2 derna, men det kommer inte att finnas samma intresse att försvara och bevara en byggnad som framför allt har kontorsfunktioner och som inte har arkitektoniska och monumentala funktioner i stadsbilden. Därför tror jag att det kan vara nyttigt att konstatera att det hus som diskuteras väl inte kommer att fungera mycket längre än många andra hus som byggs under det kommande decenniet, varför det kommer att bli förutsättningar för omprövningar. Det är mot den bakgrunden som jag tycker att man skall se den belastning som det onekligen har inneburit och innebär för stadens invånare med Nedre Norrmalmsregleringen, som startade för 25 år sedan och som vi inte gärna vill uppleva under låt oss säga 20—25 år till. Jag tycker att det är viktigt att sätta ihop de här två omständigheterna för att få ett riktigt perspektiv på den situation vi befinner oss i. Det är också mot den bakgrunden som jag kan säga, att jag tycker att det är bra att utskottet nu har landat på den ståndpunkt man gjort i det föreliggande förslaget. Det finns i utskottsutlåtandet några formuleringar som jag måste erkänna att jag delvis inte har kunnat tillgodogöra mig. En av dem har jag inte begripit, och så finns det en annan formulering som jag hoppas att jag har missförstått. Det sägs i utskottsutlåtandet att när nu staden bestämt har fasthållit vid önskemålet att riksdagen efter provisorietiden ånyo skall förläggas till Helgeandsholmen »bör givetvis kunna påräknas en positiv bedömning» från stadens sida av de byggnadsplaner som arkitekttävlingen för riksdagens del kan resultera i. Jag vet inte riktigt hur detta skall uppfattas, Vill utskottet göra någon sorts inteckning i stadens framtida bedömning av saken och säga att när nu riksdagen varit snäll mot staden, så får staden vara snäll tillbaka någon gång i framtiden? Jag tycker att den uppläggningen inte är riktigt tillfredsställande. Man får väl utgå från att när stadens myndigheter en gång i framtiden skall hantera ärendet, så skall de göra det med den oväld och den objektivitet som kan förväntas av myndigheter som arbetar i ansvarigt sammanhang. På den andra punkten som jag inte riktigt förstår säger utskottet att det finner skäl att rikta invändning mot ett av de argument som anförts i diskussionen om riksdagens förläggning utanför Helgeandsholmen. Vad man sedan tar upp är den omständigheten att det bl.a. i stadsfullmäktigedebatten i Stockholm har sagts att även om riksdagshuset förläggs på någon annan tomt än här på Helgeandsholmen, så kommer man fördenskull inte att bli av med det hus som finns här på tomten.

Många har trott att om vi flyttade riksdagen till ett hus någon annanstans så skulle den nuvarande byggnaden demoleras, man skulle få fritt spelrum mellan vattnen och slottet skulle framträda i all sin monumentalitet. I stadsfullmäktige har sagts att man inte tror på det där, och utskottet riktar också en gensaga mot det talet.

Vill man med detta säga att riksdagshuset sannolikt kommer att ligga kvar men att det ankommer på riksdagen själv att bestämma vad som skall hända med detta hus? Är det detta man vill ha sagt måste jag framhålla, att det väl inte är någon som tror att riksdagen någonsin kommer att fatta beslut om en demolering av denna byggnad. Jag tycker att det är rätt viktigt att det blir fastslaget vad utskottet har velat säga med dessa meningar. Jag är nämligen fullständigt övertygad om att man i den allmänna opinionen ständigt kommer tilbaka till den tanken att om vi kan flytta på riksdagshuset kommer vi att uppnå en arkitektonisk verkan på Helgeandsholmen som många människor eftersträvar. Jag är för min del inte fullt så pessimistisk när det gäller utformningen av riksdagens hus här på Helgeandsholmen. Jag kan inte riktigt instämma i det allmänna skallet på detta hus. är det någonting som kanske inte känns alldeles tillfredsställande är det den puckel som finns på baksidan av riksdagens hus och som rymmer riksbanken. Just det förhållandet gör att jag tror att det i rätta ögonblicket kommer att framstå någon arkitekt, som kan ge oss 64 Nr 29 Ang. riksdagens lokalfrågor på längre sikt ett riksdagshus och måhända en plenisal vettande ut mot fjärden, skapa en byggnad som ligger över vattnet på ett tilltalande sätt. Då blir det verkligen sanning i stadens eget talesätt: »Staden som flyter på vattnet.»

Herr talman! Personligen har jag i dag samma uppfattning som redovisas i bankoutskottets utlåtande i fjol, vilket utlåtande riksdagen godkände efter en spänningsladdad debatt en majnatt under de sista timmarna av riksdagens vårsession. Frågan gällde vilket tävlingsområde arkitekterna skulle få arbeta med för att ha möjlighet att precisera olika alternativ inför den slutliga prövningen av var det nya permanenta riksdagshuset skall placeras. Nu har det ändå hänt en del sedan riksdagen i fjol fattade sitt beslut — Stockholms stadsfullmäktige har beslutat att inte gå med på en utsträckning av tävlingsområdet till att omfatta samtliga de alternativ som redovisades i bankoutskottets utlåtande. Man hade nog förväntat sig att Stockholms stadsfullmäktige skulle och borde ha intagit en mera positiv och generös hållning till riksdagens hemställan. Min personliga uppfattning om inskränkningen av tävlingsområdet är, att just denna i det långa loppet säkerligen kommer ati framstå såsom ett mindre lyckat beslut av Stockholms stadsfullmäktige, ett beslut som säkerligen inte bara Stockholms stad kommer att lida av utan även riksdagen. Men, herr talman, då jag är en varm anhängare av den kommunala demokratin även vad gäller det kommunala planmonopolet, måste jag konstatera, att när Stockholms stadsfullmäktige har fattat sitt beslut bör inte riksdagen sätta sig över fullmäktiges beslut, även om detta skulle vara formellt möjligt. Jag ber därför, herr talman, att få hemställa om bifall till bankoutskottets utlåtande, som innebär att täv lingsområdet endast kommer att omfatta Helgeandsholmen. Med anledning av herr Lidgards fråga vill jag upplysa om att vi inom utskottet diskuterat för vilket ändamål detta hus så småningom eventuellt skall användas. Jag anser det alldeles självklart att det är riksdagen som skall fatta beslut om en sådan sak.

Herr talman! Det finns tillfällen i det här huset då man förnimmer en stark vilja hos kammaren att få gå till beslut, nämligen i sådana lägen då man anser att en fråga är tillräckligt diskuterad. Jag har en känsla av att vi befinner oss i ett sådant stämningsläge just nu när vi diskuterar området för den planerade: arkitekttävlan om det nya riksdagshuset. Viljan att snabbt komma fram till beslut understryks också av att vårsessionen lider mot sitt slut och att vi har många frågor kvar att behandla. Därför är det inte min avsikt att nämnvärt förlänga denna debatt, då frågan fick en grundlig behandling här i riksdagen en natt i maj månad för ett år sedan. Men, herr talman, ändå några ord innan klubban faller, för att motivera det särskilda yttrande som jag fogat till bankoutskottets utlåtande i detta ärende. I fjolårets riksdagsdebatt fick jag tillfälle att utveckla de starkt kritiska synpunkterna på att arkitekttävlan hotades bli begränsad till ett område — utan alternativ. Riksdagen beslöt då att möjliggöra ett val mellan Helgeandsholmen och en rimlig placering på Nedre Norrmalm. Det smala markområde som ligger mellan Fredsoch Jakobsgatorna har aldrig verkat lockande. Det må vara nog sagt om jag på nytt vill understryka ett beklagande av det motstånd som tanken på ett utvidgat tävlingsområde för ett nytt riksdagshus har mött. Det är många som inte har övertygats om klokheten i att begränsa den valfrihet som hade kunnat hållas öppen till ett slutgiltigt avgörande, om vi hade kunnat påräkna stöd för riksdagens ställningstagande år 1968. Jag är alltså av samma mening i år som i fjol, då vi erinrade om de många betydelsefulla institutioner och framträdande kulturpersonligheter som höjt ett varnande finger inför utsikten av en ny och alltför hård exploatering av Helgeandsholmen. I den fortsatta debatten har med rätta talats om vårt behov av visioner även i stadsplanefrågorna. Sannolikt hyses olika visioner om det nya riksdagshuset, som skulle höja sig i all sin glans på den lilla Helgeandsholmen, men visionerna bör dock inte helt frigöras från lärdomarna i det förflutna. Hur värdefullt det än kan vara att inte helt bortse från vad som tidigare engagerat så många visar den debatt som började i riksdagen år 1888 och som pågick i decennier inom och utanför riksdagen. Det har under de senaste månadernas debatt sagts att frågan är komplicerad. Hur komplicerad den är, därom råder delade meningar. Stockholms stad är ganska långt framme i arbetet med att omdana Nedre Norrmalm. Naturligtvis upplevs varje försening som ett hot i detta arbete medan statens lokaloch byggnadsintressen aktualiseras från tre håll. Kungl. byggnadsstyrelsen som har att ordna statsdepartementens och ämbetsverkens lokalfrågor är av naturliga skäl starkt oroad av en ökad kontorisering av Gamla stan. Riksdagen beslutar i sin lokalfråga och en tredje intressent här i bjärtat av Stockholm är riksbanken som också är sin egen lokalhållare, vilket det har erinrats om alldeles nyss. De olika bedömningar och intressen som på detta sätt aktualiseras tycks sannerligen inte ha underlättat möjligheten att i ett slag få ett samlat grepp i dessa frågor. Intressena har i vissa avseenden olyckligtvis inte kunnat sammanföras. För att redovisa bedömningar på ett område som detta anser jag att det har fallit sig naturligt att lyssna på statens planverk. Dess uppgift är att redovisa en samlad syn på dessa frågor och det ger ett värdefullt nytillskott — ännu inte två år gammalt. Tidpunkten torde inte vara den rätta att nu tala om skönhetsvärden och traditioner. Vissa ansatser har redan förekommit i offentliga sammanhang, men en sådan debatt blir lätt starkt subjektiv och många diskussionsinlägg som förekommit har varit mycket överdrivna. Det är alltid beklagligt när argumentationen övergår i agitation i frågor av detta slag. De överord som använts i den förda debatten får säkerligen mycket snart sina rätta proportioner. Det kunde verka lockande att polemisera mot en del av det som sagts, men betydelsefullare är att det senaste årets debatt blir analyserad med beaktande av den debatt som fördes i anslutning till att detta hus byggdes på Helgeandsholmen omkring sekelskiftet. Detta gäller inte minst synpunkterna på den omgivande miljön. Jag vill understryka, att de som redan nu med stor kraft framfört de estetiska argumenten sannerligen inte är offer för någon slags världsfrånvändhet. Det är känt att Hjalmar Branting och Värner Rydén hyste stort intresse för de estetiska värdena och för hur miljön på den relativt trånga Helgeandsholmen skulle utformas för att på ett bättre sätt ställa det svenska riksdagshuset i blickfånget. Den färgstarke ordföranden i Stockholms skönhetsråd, Fredrik Ström, tog ofta till orda då Stockholms skönhetsvärden kunde anses hotade. Det gjorde han många gånger också i dehatten om detta hus — vars arkitektur han sannerligen inte gillade — och ut Skaparen av Stockholms stadshus, professor Ragnar Östberg, tillhörde också de mycket kritiska, vilket framgått av många skrifter och artiklar som han författat. Han ansåg att den svenska riksdagshusbyggnaden var mycket lik den tyska, som han ansåg hade blivit omplanterad i stockholmsmiljö — jag citerar — »med fränaste känslofrihet för land och vattendrag vilka senare fått karaktären av djupa diken mellan höga kajer». Ragnar Östberg tillhörde som bekant dem, som upprepade gånger framhöll angelägenheten av helhetssyn med beaktande av omgivningen vid allt arkitektoniskt skapande. Med stor skärpa underströk Ragnar Östberg att slottets placering skett med utnyttjande av terrängen, medan riksdagshusets placering innebär en missbehandling av terrängförhållandena. Herr talman! Beslutet här i kammaren kommer säkerligen, med hänsyn till grupperingen i utskottet, att resultera i att arkitekttävlingen blir begränsad till Helgeandsholmen. Det finns mycket att lära av det förflutna och det finns alla skäl att vara lyhörd när det gäller en av de stora föregångarna på detta område, mannen som skapade Stockholms stadshus — denna oomstridda byggnad på en oomstridd plats; denna underbara byggnad vid Riddarfjärden! Riksdagshusfrågan hade varit värd en betydligt generösare behandling — åtminstone på detta stadium — inför riksdagens slutgiltiga avgörande i denna fråga. Med hänvisning till det särskilda yttrande som jag fogat vid bankoutskottets utlåtande och med hänvisning till vad jag nu anfört vill jag anmäla att jag kommer att avstå vid den förestående voteringen.

Herr talman! 1968 års riksdag beslöt att en arkitekttävling, omfattande fem olika alternativ, skulle utlysas om det framtida permanenta riksdagshusets förläggning och utformning. Till följd av ett majoritetsbeslut i stadsfullmäktige i Stockholm, för vilket redogörs i utskottsutlåtandet, har dock den av riksdagen beslutade arkitekttävlingen kommit att ställas på framtiden. Stockholms stadsfullmäktige har med stöd av det s.k. kommunala planmonopolet begränsat arkitekttävlingen — till att omfatta enbart Helgeandsholmen och ett mindre område mellan Gustav Adolfs torg och Jakobsgatan. Då det sistnämnda alternativet är ur planlösningssynpunkt olämpligt för att inte säga helt omöjligt när det gäller att bygga ett funktionsdugligt och representativt riksdagshus, återstår sålunda endast Helgeandsholmen med utnyttjande av det nuvarande riksbankshuset eller den mark där detta hus är beläget. Riksdagsbeslutet 1968 uteslöt inte att ett framtida riksdagshus skulle kunna förläggas till Helgeandsholmen med utnyttjande av det nuvarande riksbankshuset eller den mark där det nu är beläget. Tvärtom hade detta alternativ många förespråkare. Det olyckliga är att stadsfullmäktige i Stockholm genom sitt beslut förhindrat att en arkitekttävling om riksdagens permanenta hus kommer att omfatta alla de fem ursprungliga alternativen. Riksdagens hus är dock en riksangelägenhet, och därför borde Stockholms stadsfullmäktige ha avvaktat en sådan arkitekttävling innan de genom ett majoritetsbeslut band sig — och därmed även riksdagen — för lokaliseringen av riksdagens hus. Riksintresset borde här ha haft företräde framför andra intressen.

Man måste dock ställa frågan om inte i en demokratisk nation som vår de för hela riket vitala bedömningarna skall ställas framför de av Stockholms stadsfullmäktige gjorda värderingarna. Riksdagens hus är en riksangelägenhet, som inte bara rör den närmaste framtiden utan generationer och kanske t.o.m. något sekel. Det är en nationell fråga, där Stockholms stad borde ta hänsyn till och underordna sig riksintresset, i all synnerhet som det också finns skäl att ta hänsyn till vad turister och andra utländska gäster i framtiden kan komma att säga. Det kan tänkas att man kommer att se det som ett tecken på nedvärdering av riksdagens betydelse om dess eget hus ej givits en representativ placering i stadsbilden eller fått en dålig utformning på grund av alltför begränsat markutrymme. När Stockholms stadsfullmäktiges majoritet med åberopande av det kommunala planmonopolet till dess yttersta gräns har avvisat en arkitekttävling i den omfattning som riksdagen beslöt 1968, har hela frågan hamnat i en återvändsgränd. En fortsatt strid om vilket område en arkitekttävling borde omfatta skulle endast medföra ytterligare många års försening, och då förefaller en sådan strid meningslös. Tanken på ett riksdagens hus mellan Gustav Adolfs torg och Jakobsgatan är orealistisk, och en arkitekttävling om ett permanent riksdagshus måste nu begränsas till Helgeandsholmen, varvid det nuvarande riksbankshuset eller den mark, där det är beläget, tas i anspråk. Fastän jag starkt ifrågasätter denna begränsning av en arkitekttävling om det framtida permanenta riksdagshuset, vill jag icke i det läge vari frågan nu hamnat motsätta mig förslaget. Anledningen härtill är att riksdagen inom rimlig tid måste söka finna en lösning på frågan om det framtida permanenta riksdagshuset. Jag beklagar dock att arkitekttävlingen icke fick omfatta det program som riksdagen beslöt 1968 och att ställningstagandet till var riksdagens framtida permanenta hus skulle placeras och hur det skulle utformas fick anstå tills en arkitekttävling genomförts. Av det skäl som jag nu anfört, dvs. risken för en försening med ordnandet av en arkitekttävling om riksdagens hus, kan jag inte biträda reservationen i ärendet. Däremot vill jag anmäla att jag gärna instämmer i herr Palms till ärendet fogade särskilda yttrande. Till slut kan jag inte låta bli att i anslutning till detta ärende göra några kanske högst personliga kommentarer. Det är väl ganska riskfritt att göra det antagandet att detta ärende i framtiden kommer att granskas av många personer, såväl intresserade riksdagsmän som forskare. Jag tror att denna framtida granskning inte kommer att begränsas bara till ärendets sakinnehåll, utan än mer kommer att röra sig om sättet för detta ärendes handläggning. Under flera år har frågan om ett nytt permanent riksdagshus varit föremål för riksdagens behandling. Riksdagen själv är inte felfri när det gäller den situation som riksdagshusfrågan nu hamnat i. Frågan om det nya riksdagshuset och dess förläggning borde ha tagits upp av riksdagen långt tidigare. Men det mest intressanta för framtida forskare blir nog frågans behandling under det senaste året. År 1968 fattar riksdagen beslut om en arkitekttävling med fem olika alternativ. Därefter fattar Stockholms stadsfullmäktige ett beslut som skär bort två av dessa alternativ från tävlingen. Två demokratiskt valda, parlamentariska församlingar har således fattat olika beslut i denna för hela landet betydelsefulla fråga. Skall i detta läge den parlamentariska församling av dessa två som har formell och reell befogenhet därtill använda dessa befogenheter och tvinga den andra parten att ge efter? Vore ett sådant handlande att betrakta som god demokrati? För min egen del ifrågasätter jag det. I stället vill jag nog se den parlamentariska församling, som tar hänsyn till i andra sådana församlingar fattade beslut även om den hade möjligheter att underlåta att göra det, såsom företrädare för god parlamentarisk demokrati. Om andra bedömer saken som jag, det vet jag inte. Det brukar ibland sägas att demokrati är något mycket svårt. Beslutsförfarandet i ärendet om arkitekttävling angående riksdagens framtida hus är ett exempel på detta. Tack herr talman!

Herr talman! Det är en ansvarslös attityd som visas upp av herrar Palm och Larfors med något instämmande också. När det gäller vår kapacitet att bedöma skulle vi väl alla krypa bakom ett sådant yttrande, ty det är svårt för oss att behärska detta material. Men kan vi detta och har vi rätt därtill? Måste vi inte söka bilda oss en uppfattning och göra det ställningstagande som motiveras av denna uppfattning? Jag vill i all anspråkslöshet för min egen del säga att jag uppträder i denma debatt därför att jag känner ett behov av att förklara varför jag inte finns med bland mina partivänner som undertecknat reservationen. Jag har fjärmat mig från mittenbröderna i övrigt också och gått med majoriteten, bestående av höger och vänster. Varför har jag gjort så? Jo, jag har en känsla av att denna frågas behandling under de senaste året alltmer kommit i kontakt med det politiska kraftfältet i stadshuset och dess spänningar. Både förvaltningskontorets ståndpunktstagande och kanske ännu mera reservanternas inställning har otvivelaktigt samband med detta spänningsfält i stadshuset. Jag vill inte riktigt acceptera att vara medagerande som ett slags atom i detta fält.

Detta vore ett ganska illa valt tillfälle, och en sådan åtgärd borde endast tilllåtas om problemet bedömdes vara av en utomordentligt angelägen grad och någon annan lösning inte fanns att tillgå. En sådan situation anser jag inte föreligger. I anslutning till frågan om planmonopol tillkommer så problemet med cityplaneringen. Hur länge är det möjligt att vänta med den definitiva planlösningen för Nedre Norrmalm? Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av en lång väntetid, och vem skall svara för dem?

Beträffande de olika alternativen i detta sammanhang vill jag minnas att jag för ett år sedan i den här debatten anmälde min uppfattning att de tre alternativen norr om detta riksdagshus inte var av något större intresse. Framför allt gäller denna uppfattning alternativ 3 a, som väl alla har insett är värdelöst, eftersom ingen kan tänka sig en »långkatekes» praktiskt taget från Drottninggatan till Jakobs kyrka. De båda andra alternativen — 3 b och 3 c — med kuber inskjutna i den övriga stadsbebyggelsen och med kontorsmässig utformning, vilket torde vara att vänta om detta kommer att bli ett verkligt alternativ, tror jag för min del inte blir aktuella. Men om det här blivit fråga om ett verkligt alternativ skulle. det gällt att bygga kontorshus för parlamentet. Jag är naturligtvis litet gammalmodig — skall för övrigt snart försvinna och min gammalmodighet med mig. Jag kan emellertid svårligen förlika mig med tanken på att samlingspunkten för nationens politiska liv, parlamentshuset i landet, skall sakna all monumentalitet.

För min personliga del har jag aldrig haft någon tilltro till alternativen 3 a, 3 b och 3 c eller ansett att de haft något värde. Jag har för all del också haft svårt att acceptera alternativen 1 och 2; vilket jag anmälde i debatten i maj månad förra året. Liksom herr Lidgard nyss inte sade sig kunna acceptera att det nuvarande riksdagshuset skulle gå mot en fullständig demolering, utplåning, utplanering eller en sådan våldsam förändring att all arkitektonisk . utsmyckning och utformning skulle ödeläggas, kan inte heller jag tänka mig det.

Sådana varken kan eller kanske. vill man bygga i dag. Det vore ändå ett helgerån att helt underkänna eller utplåna det man för 60—70 år sedan. ansåg vara ett gott uttryck för den tidens smak när det gällde byggnader, deras utformning och utsmyckning. Jag vägrar att tro att de riksdagsmän som kommer och vilkas beslut de flesta av oss här i första kammaren inte kommer att ha del i, låter det gå därhän. Det är i varje fall en önskedröm för mig. Herr talman! Med detta har jag kanske gett en förklaring till varför jag icke förenat mig med dem som står mig närmast här i det politiska livet utan gått min egen väg tillsammans med majoriteten. Det finns emellertid för mig bärande skäl härför. Jag tror att det finns utrymmen att ta vara på här på Helgeandsholmen genom att riksbanken givetvis får flytta, så att hela den delen av holmen kan utnyttjas på ett helt annat sätt. För mig har också framstått en vision av en plenisal med utsikt över det strömmande vattnet. Jag tror att en stor arkitekt, om en sådan anmäler sig, skall kunna finna strålande lösningar till en byggnad på Helgeandsholmen för det svenska parlamentets räkning, där han också skall kunna finna utrymmen för de aktiviteter som hör till det politiska livet. Vi skall däremot inte drömma om att ställa krav på att kunna bo i riksdagshuset och där ta utrymmen i anspråk för det ändamålet. Jag tror att det experiment som genomföres vid Drottninggatan och Sergels torg ganska snabbt kommer att ge utslag beträffande värdet av bekvämligheten att arbeta och bo, leva dag och natt i samma hus, tillsammans med samma människor. Jag tror att man har behov av en helt annan omväxling än vad det livet skulle ge.

Herr talman! Jag yrkar självfallet bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Även efter stadskollegiets avvisande beslut söktes möjligheter att påverka stadsfullmäktige till och med dagarna före sammanträdet, tyvärr — jag säger tyvärr — utan resultat. Herr talman, vi måste ändå, som herr Nils Theodor Larsson framhållit, ta ställning. Vi är nu i den faktiska situationen att vi får följa bankoutskottets förslag eller sätta oss på stadens planmonopol, och det tycks inte heller herr Stefanson vilja göra. Herr talman! Under nuvarande förhållanden ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I diskussionen kring denna fråga har man uppehållit sig ganska mycket vid planmonopolet, och detta är naturligtvis en riktig och viktig sak. Men i själva sakfrågan kan vi väl alla konstatera att Stockholms stad nu under 25 år har hållit på att reglera Nedre Norrmalm. Man har haft en stor stadsplanestrid om Sveavägens framdragande till Gustav Adolfs torg, vilket slutade med lösningen Sergels torg. Man har haft strid om hur tunnelbanan skulle dras. Denna ombyggnad av Nedre Norrmalm är i sitt slag enastående. Det är den största stadsombyggnad som någon stad har gjort i fredstid och det är ett konsekvent försök att bygga en stad för både bilism, kollektivtrafik, fotgängare och med affärsgator och hus. Allt detta är resultatet av en mycket omfattande planläggning. Det är en miljardaffär som har rullats i gång. Hela denna ombyggnad av Nedre Norrmalm har skett den vanliga vägen. Man har anordnat tävlingar. Man har lagt fram stadsplaneförslag. Dessa har varit föremål för yttrande av byggnadsstyrelsen och de har fastställts av Kungl. Maj:t. Från statsmakternas sida har vid alla dessa tillfällen inte sagts ett ord om att man önskade ett riksdagshus förlagt till Nedre Norrmalm. Det var först 1967 som denna tanke väcktes. Det är lätt att förstå att alla förutsättningar för Norrmalmsregleringen rubbas om man här lägger in ett riksdagshus. Ett riksdagshus är en monumentalbyggnad som inte kan »kastas in» som vilket affärshus som helst utan det måste få en framträdande plats i stadsbilden. Det finns nog de som anser att frågan om ett nytt riksdagshus blivit aktuell genom övergången till enkammarsystem. Men med den erfarenhet jag har på detta område vill jag försäkra kammaren att nog kan man få rum med en enkammarriksdag på den nuvarande tomten, om man utnyttjar området på ett ändamålsenligt sätt. Det har sagts att det nuvarande riksdagshuset är fult. De som säger det menar väl inte att huset är fult i och för sig utan att det inte passar in i miljön. Men det finns där, och när det kommer till kritan finns ej någon som vill ta på sig ansvaret för kostnaderna att riva hela detta hus. Ty vad som passar här ur miljösynpunkt — dvs. om man skall framhäva slottet — är att inte ha någon byggnad alls, där riksdagshuset nu står. Men vill man verkligen göra det under de förutsättningar som nu föreligger? Slutsatsen är alltså att riksdagen i denna fråga är för sent ute. Man har haft gott om tid. Tage William-Olsson framförde tanken på ett riksdagshus i Nedre Norrmalm i samband med den stora tävlingen. Det var ingen från statens sida som nappade på det då utan man lät frågan passera.

I denna situation ställer sig ju staden inte helt avvisande utan vill vara med om att tävlingsgränsen dras vid Jakobsgatan, men staden vill inte att gränsen får sträcka sig upp till Herkulesgatan. När man fördömer stadens ståndpunkt, tar man alldeles för lätt på hela problemet.

Detta är inte någonting som jag hittar på, utan det framgår också av byggnadsstyrelsens utlåtande att det inte kan vara någon mening i att flytta riksdagshuset, om inte själva stadsplanen angripes. Vad betyder det då att man flyttar tävlingsgränsen till Herkulesgatan? Det betyder att de 15 kvarteren i södra delen av Nedre Norrmalm blir indragna i nyplanering. Vi kan inte bara resonera som så att det här bara gäller en tävling. Man kan ju inte börja att bygga på så sätt att man inte kan genomföra denna tävling, och detta drar så mycket med sig. Det drar också med sig att alla de överenskommelser som staden har med enskilda och som staten och staden har måste rivas upp. Man blir indragen i en ny planering och man blir indragen i en ny skara av överenskommelser. Man måste ha ett nytt gatusystem och man måste ändra dispositionerna. Allt rivs upp, och man måste också göra en omplanering av områdena norr om tävlingsgränsen ända upp till Hamngatan, trots att det egentligen bara är fråga om två eller tre kvarter närmast Gustav Adolf torg som blir platsen för själva riksdagshuset. Det är den konkreta situationen. Ni må inte tro att Stockholms stadsfullmäktige inte gärna vill ha ett riksdagshus på Nedre Norrmalm, men de vet hur frågan ligger till. Planverket har inte brytt sig om att sätta sig in i den tillräckligt och har aldrig tittat på stadens planer och undersökt hur det faktiskt ligger till i dessa frågor, utan hållit sig till skrivbordet och talat om att en tunnelbanestation behöver flyttas — det är inte detta det är fråga om i detta fall. Ni förstår att det inte sitter andra människor i stadsfullmäktige i Stockholm än i denna församling. Det finns ju ett riksintresse även i stadsfullmäktige att ge ett riksdagshus en så förnämlig plats som möjligt, men dessa människor vet hur frågan ligger till. Denna frågan har helt enkelt avancerat så långt att man inte kan komma till det resultat som är tänkt, även om det vore önskvärt att så kunde ske. Men det går helt enkelt inte. Det är inte planmonopolet enbart som hindrar det, utan det är den faktiska verkligheten som ligger hindrande i vägen med alla de överenskommelser som föreligger och med den samverkan som måste finnas mellan staten och staden för att en sådan här stor sak skall kunna genomföras.

Herr talman! Låt mig ta upp några synpunkter som framförts i debatten.

Vilka är det egentligen som har givit Stockholms stads invånare den uppfattningen? Man kan naturligtvis inte tala om buskpropaganda i detta fall, ty det finns inte så många buskar i Stockholm, och jag vill inte använda det hårda uttrycket heller, men nog har det väl bedrivits en ganska ovederhäftig propaganda, om Stockholms stads invånare har fått den uppfattningen. På sidan 66 i bilagan till utskottsutlåtandet finns en tidsplan för de olika alternativen. Där anges att alternativ 3 b skulle kunna vara färdigt år 1982 och 3 c år 1983, så någon väldigt lång fördröjning torde inte behöva befaras. Jag vill än en gång påpeka vad statens planverk har sagt, nämligen: »Planverket inser väl de olägenheter som exempelvis förskjutningar i fråga om den planerade utbyggnadsordningen i vissa avseenden kan innebära, men detta förhållande måste i sin tur vägas mot den betydelsefulla byggnadsfråga som det här gäller att lösa.

Här har både byggnadsstyrelsen och statens planverk förklarat att det visserligen uppstår svårigheter för staden men att dessa inte är oöverstigliga. Herr Larssons anförande tycker jag var sympatiskt, och herr Larssons ställningstagande är fullt konsekvent med hans åsikt om det framtida riksdagshuset.

Tävlingsområdet är beläget i landets arkitektoniska centralpunkt. — — — Föreningarna är av den bestämda uppfattningen att en begränsning av tävlingsområdet = till stadspartiet söder om Jakobsgatan skulle vara mycket olycklig. Den skulle komma att leda till att, om tävlingsdeltagarna följer den givna begränsningen, förslagen endast kommer att leda till mer eller mindre dåliga lösningar och därigenom endast ge det värdefulla resultatet att de givna förutsättningarna var oriktiga.

Jag tycker detta är betydande sakskäl och det anser jag att det finns all anledning att ta stark hänsyn till och då vill jag till herr Nils Theodor Larsson säga, att reservanternas ställningstagande inte är betingat eller påverkat av det kraftfält som finns inom stadshuset. Jag har i denna fråga inte haft några som helst kontakter eller samtal med någon representant för Stockholms stadshus. Jag läste visserligen i går en artikel i Dagens Nyheter av Per-Olof Hanson som jag tyckte var bra, men mina synpunkter var klara innan jag läste denna artikel. Det vore väl märkligt om inte ett stort antal riksdagsmän skulle påverkas av den statliga expertis som vi haft till vårt förfogande i detta ärende, nämligen byggnadsstyrelsen och planverket, men även av arkitektföreningarnas synpunkter. | Herr Larfors gjorde vissa spekulationer om vad man i framtiden kommer att säga om dagens svenska riksdag och vilken bedömning forskarna kommer att ge av denna frågas behandling.

Jag vill fråga: Vem är det som tvingar vem?

Jag vill än en gång framhålla att jag inte definitivt har avvisat tanken på en ombyggnad av detta hus eller en nybyggnad på Helgeandsholmen. Jag känner dock ansvaret inför framtidens riksdagshus och de människor som skall arbeta i detta. Vi måste medverka till ett riksdagshus som i sig förenar kraven på ändamålsenlighet, god arkitektonisk utformning och ett lämpligt inordnande i Stockholms stadsbild.